Herr talman! Folkpartiledaren Gunnar Helén betonade med rätta i sitt första, inledande anförande betydelsen av den ekumeniska u-vecka som de kristna trossamfunden står för. Det kristna riksmötet i Göteborg, det s.k. G 72, rekommenderade att en årlig ekumenisk u-vecka skulle arrangeras för att skapa opinion för kristenhetens och samhällets ansvar för att söka minska klyftorna mellan rika och fattiga i världen. ”Rättvisan kan inte vänta” — det blev det provokativa och utmanande temat för u-veckan den 28 oktober—4 november, som Svenska ekumeniska nämnden och Svenska missionsrådet arrangerade. Men hela det kristna Sverige har enat sig om denna manifestation, från svenska kyrkan till pingstvännerna, och det är ett ytterst glädjande faktum. Samtidigt är det en utmaning till hela vårt folk och till de folkvalda i Sveriges riksdag. I ett läge där klyftan mellan rika och fattiga länder bara blir större och större och där vi tillhör den privilegierade delen, de rika länderna, får vi inte stillatigande åse hur vi glider fram mot något som kan bli en katastrof. Temat ”Rättvisan kan inte vänta” samt världssituationen i dag är en utmaning till oss som beslutsfattare. Vi har upptäckt att världens affärer angår också oss och att människor på olika kontinenter är beroende av varandra. I sitt upprop inför den ekumeniska u-veckan talade ärkebiskop Olof Sundby om vad han ville kalla den religiösa dimensionen i all u-landsinsats, och därmed syftade han på att det finns en gudomlig plan med hela mänskligheten liksom med varje enskild människa. Denna syn ledde fram till praktiska frågor och till ett uttalande, också riktat till oss i Sverige, och jag vill här citera några ord ur detta ärkebiskopens upprop, som även angår oss i detta hus. Han sade: ”När u-veckan går av stapeln, skulle vi vilja att icke minst de politiska partierna i vårt land såg detta som ett uttryck för en vitt utbredd vilja i svensk kristenhet att ta sin del av ansvaret att väcka opinion i dessa frågor om rättvisa mellan fattiga och rika, mellan syd och nord. Och vi vill uppfordra dem att svara mot sitt ansvar. I dag lever många av oss i föreställningen att standard och konsumtion ständigt måste öka. När skall vi bli beredda att acceptera en solidaritet med de fattiga även om det skulle kosta oss något?

Den börjar nu ta en allt fastare form inom den internationella kristenheten. Under senare år — inte minst efter Uppsalamötet 1968 — har själva utvecklingsbegreppet fått en ny innebörd. Nu är utvecklingen inte bara en fråga om ekonomisk tillväxt utan även om rättvisa och självständighet. Av dessa tre målsättningar, alltså ekonomisk tillväxt, rättvisa och självständighet, är det rättvisan som skall prioriteras.

Han menar att dessa orättvisor utgör det första och grundläggande våldet, i vilket andra former av våld har sitt ursprung. Därför, menar han, måste alla insatser för internationell fred och utveckling ha social och ekonomisk rättvisa som sin grundläggande målsättning. Utveckling är alltså fredens nya namn. Och det finns inte någon utveckling utan rättvisa. Jag tänker på rättvisa ekonomiska strukturer, rättfärdiga och riktiga handelsmönster och handelsvillkor, kamp för mänsklig värdighet, för social rättvisa, kamp mot politiskt förtryck, mot främlingskap mellan människor och mot rasism.

Det är våldsamma anklagelser mot maktmissbruket i det dåvarande samhället som vi möter på många av de bibliska bladen. Den boken tar klart parti för de fattiga och de nedersta i samhället och kritiserar skarpt förtryckarna. Ett par exempel på situationen i vår egen tid: Antalet arbetslösa och undersysselsatta i u-länderna har ökat under 1960-talet. U-länderna har aldrig haft så många icke läsoch skrivkunniga som i dag. På sjukoch hälsovårdens område kan noteras att vi i de västeuropeiska länderna har en läkare på 500—1 000 invånare medan man it.ex. Afrika har en läkare på 25 000—50 000 invånare. Antalet sluminvånare ökar ständigt. Det finns städer, t.ex. Calcutta i Indien, där man räknar med att halva befolkningen utgörs av slumbefolkning — detta samtidigt som en fjärdedel av mänskligheten lever i överflöd och vi fortfarande konsumerar kapitalvaror som t.ex. bilar, frysskåp, färg-TV och tar för givet att levnadsstandarden skall fördubblas på så där 20—25 år. Men samtidigt måste man tyvärr konstatera att opinionen i vårt land i denna fråga är alltför svag och att man därför kan tala om en viss biståndströtthet. Det medför självfallet ett svalnande intresse för u-ländernas problem. Det ser jag som en allvarlig sak. Mot den bakgrunden är det så mycket mera angeläget att temat ” Rättvisan kan inte vänta” tonas fram från samfundens sida. Detta måste ses mot bakgrunden av de faktiska förhållandena: Den växande klyftan mellan rika och fattiga länder och det växande ointresset för situationen. Om hela mänskligheten skall få en dräglig framtid är det nödvändigt att vi får en ny syn på solidaritetens betydelse. Politikens mål måste vara ett mänskligare och rättvisare världssamhälle. Vi måste i vårt land vara inriktade på att genomföra det uppsatta biståndsmålet, 1 procent av bruttonationalprodukten. Vad skulle det då innebära? I dag uppgår den svenska u-hjälpen till 1,2 miljarder kronor eller något mer än 150 kronor per svensk. 1 procent av bruttonationalprodukten utgör 2 miljarder eller ungefär 300 kronor per svensk. Som jämförelse kan nämnas att det vi i vårt land konsumerar av läskedrycker, tobak och alkohol uppgår till närmare 8 miljarder. Vårt totalförsvar kostar också bortåt 8 miljarder. Det borde alltså inte vara förenat med alltför stora svårigheter att snart uppnå det uppsatta målet, 1 procent, och följaktligen ge 2 miljarder i u-landshjälp. Det här har de kristna samfunden och kyrkorna i Sverige krävt länge. På rekommendation av det kristna riksmötet i Göteborg 1972 uppvaktades regeringen av bl.a. ärkebiskopen Olof Sundby och missionsföreståndaren Gösta Hedberg, som framhöll att enprocentmålet måste ses som en trovärdighetsfråga för vårt land gentemot u-länderna. Jag kan nämna att man inom trossamfunden på allvar har talat om en frivillig självbeskattning för att söka medverka till detta måls uppnående. Men för oss alla gäller att en fördröjning av vår egen standardhöjning med några veckor eller kanske några månader — vilket inte vore någon vidare stor uppoffring — skulle medverka till att vi uppnådde enprocentmålet i tid, dvs. såsom vi tänkt 1974/75.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 Om bistånd till u-länderna heter det också i folkpartiets program: ”De rika länderna måste radikalt öka sina insatser för att stödja u-länderna i deras kamp mot fattigdom och nöd, för frihet och självständighet. För denna strävan bör Sverige, som ett av jordens rikaste länder i förhållande till befolkningens storlek, gå i spetsen. Sedan riksdagens löfte att en procent av bruttonationalprodukten skall gå till u-hjälp har infriats bör även i fortsättningen biståndets andel av bruttonationalprodukten öka.” Jag skulle vilja tillägga att det är svek om enprocentmålet, som är ett löfte till vår broder, överges. Att svika här är att ta en utlovad brödkant från en svältande broder för att ha råd med kaffegrädden. Jag kan vidare citera ur partiprogrammet: ”Missionens och andra frivilligorganisationers u-landserfarenheter bör tas bättre till vara vid planeringen av det statliga biståndet. Detta förutsätter ett intimt samråd mellan SIDA och de frivilliga organisationerna. Det statliga biståndet bör i ökad utsträckning kanaliseras genom dessa organisationer. Behovet av snabb katastrofhjälp ökar, framför allt i den tredje världen, och den svenska beredskapen bör skärpas. Ideella internationella organisationer har särskilda möjligheter att effektivt och med minimalt spill förmedla insamlade medel. Deras verksamhet bör stödjas av och samordnas med den statliga katastrofhjälpen.” Herr talman!

För att kunna förverkliga sina målsättningar behöver de riksdagens både moraliska och ekonomiska stöd. Vikten av att satsa på idéernas kraft gör sig på nytt gällande i den tid som är snävt materialistisk. Denna idealitet förverkligas inte utan vissa uppoffringar. Vi får inte låta rättvisan vänta. Händelserna skulle därigenom kunna leda oss fram mot en internationell katastrof. Både Folkrörelsesverige och vi som ansvariga beslutsfattare bör bidra till att förhindra detta.

Herr talman! När jag hörde statsministern förklara valutfallet kom jag att tänka på historien om fotbollsspelaren som återvände till hemorten efter en match på bortaplan och tillfrågades av ivriga supporter hur matchen hade gått. Låt mig travestera den historien en smula och påminna om svaret: Jo, den gick utmärkt, vi vann med 4—4. Herr talman! Det var inte min avsikt att tala om sådana saker utan, som jag har anmält, att låta detta lilla anförande handla om utrikespolitik. Ämnesvalet har emellertid sina komplikationer under det interregnum som för närvarande råder i Arvfurstens palats. Utrikesministern har ju nyligen tillträtt och agerade i varje fall i går kväll hos Stockholms Arbetarekommun som försvarsminister. Den förutvarande utrikesministern har i går lämnat riksdagen och dragit in på Helgeandsholmen, och fru Alva Myrdal har också lämnat regeringen och befinner sig i FN. Under sådana omständigheter kan det vara välbetänkt att söka finna någon anledning till instämmanden med vår utrikesledning — även om det är en märklig uppgift för en röst från oppositionen. Men det finns faktiskt några anledningar om man söker med ljus och lykta. Krister Wickman yttrade några kloka ord vid säkerhetskonferensen i Helsingfors tidigare i år. ”Det bör inte döljas”, sade han, ”att ett allt närmare samarbete mellan supermakterna kan komma att gå ut över andra staters berättigade intressen. Den ställning som supermakterna kommit att inta exempelvis på det militära området kan försätta den övriga världen i ett beroendeförhållande som är svårförenligt med nationell bestämmanderätt.” Han tillade att strävanden till avspänning icke endast bör koncentreras ”till möten och överenskommelser mellan de båda supermakternas ledare”. Det är klokt sagt, och vi i Sverige har, som så ofta påpekats, anledning att i detta sammanhang erinra oss avtalet i Tilsit mellan Frankrike och Ryssland år 1807 samt ävenledes det öde som drabbade flera självständiga stater i vår närhet när Ribbentrop och Molotov vänslades som bäst 1939. Sverige är — och har länge varit — till stor del beroende av den maktbalans som icke längre gäller för enbart norra Europa utan vida utöver Europa. Den är global och rubbas denna kan läget också bli ett annat här hemma. Maktbalansen — den globala — kan emellertid också skakas genom inre motsättningar eller kriser inom supermakterna. Den sovjetiska berömda trojkan har suttit länge vid makten, och som bekant sker ändringar i Sovjetunionen i fråga om ledande personer icke genom allmänna val utan på annat sätt. Inga tecken på en sådan ändring finns i dag, men förr eller senare kommer den. Om den för med sig ändringar i politiken är en annan sak; det kan naturligtvis icke uteslutas. På den andra sidan står det just nu illa till. Den framstående labourmannen Roy Jenkins konstaterade häromdagen att det kaos som härskar i Washington är för Europa livsfarligt. Dr Kissinger har ett fruktansvärt ansvar, fortsatte han. Han är en icke folkvald ämbetsman som tjänar en belägrad och impulsiv och folkvald herre, som mera ägnar sig åt självbevarelse och självförsvar. Det finns anledning att dela Jenkins oro över händelseutvecklingen i Washington även om man vågar hoppas att den livskraftiga amerikanska demokratin — vilken annan styrelseform än demokratin hade kunnat åstadkomma en så öppen pressoch kongressdiskussion som den som nu pågår i USA? — skall övervinna krisen. Man kan också instämma med Jenkins när han tillade att vi i Europa icke har anledning att sätta oss på våra höga hästar: ”Kortsiktig egoism har hindrat långsiktiga mål.” Talet om avspänning bör med andra ord föras lågmält i dessa dagar. Så sent som den 25 oktober sattes den ena världsmaktens kärnvapenstyrkor i beredskap och från andra hållet hade då luftbron över Jugoslavien fungerat i åtskilliga veckor och landstigningsfartygen stävat mot sina mål. Här i vår omedelbara närhet har uppgörelsen mellan Västtyskland och Östtyskland enligt herr Wickmans tal i FN kraftigt bidragit till den fortsatta avspänningsprocessen. Det kan på sätt och vis vara riktigt, men samtidigt bör också konstateras att relationerna mellan Bonn och Pankow aldrig har legat på en sådan bottennivå som just nu enligt många sakkunniga bedömare. Dock bör här åt protokollet räddas ett — tycks det mig — icke här hemma nog observerat yttrande av herr Wickman i FN den 11 oktober enligt vilket beslutet om två tyska stater i FN ”inte påverkar det tyska folkets rätt att genom förhandlingar nå fram till en återförening”. I detta kan man instämma. Men låt oss också konstatera att den påstådda avspänningen enligt doktrinen i öst ingalunda är ideologisk. Så sent som den 20 september konstaterade Krasnaja Zwezda, att inom ideologin kan ej finnas fredlig koexistens. Samtidigt slog man där fast att den nödvändiga sammanhållningen inom det socialistiska samhället måste tryggas genom att Warszawapaktstyrkorna ständigt förstärks. Herr talman! Mot denna bakgrund är en vädjan till den nye försvarsministern påkallad. Herr Holmqvist känner ju väl till vårt försvar. Kan han finna det rimligt att i nuvarande läge vår påbörjade nedrustning obönhörligt får rulla vidare? Plats för krafttag i statsverkspropositionen! Vår nedrustning är faktiskt ganska isolerad, och ingen har mera målande beskrivit detta än fru Myrdal i många av sina internationella anföranden. Låt mig också få instämma med henne när hon i FN:s första utskott den 30 oktober konstaterade att supermakterna trots förhandlingar i Wien och Genéve fortsätter att utveckla sin förmåga att döda. Med rätta säger hon, att ansvaret för ständigt nya vapensystem och för fortsatta kärnvapenprov främst måste läggas på supermakterna, som rusar vidare i kapplöpningen om att framställa enormt material och mänskliga resurser för syftet att förstöra människan. Fru Myrdal uttalar också sin besvikelse över att den världsnedrustningskonferens som i fjol föreslogs av Sovjetunionen icke kunde komma till stånd därför att några kärnvapenmakter icke velat vara med — främst Kina men även andra. Man kan dela besvikelsen utan att därför ansluta sig till den märkliga slutsats som fru Myrdal antydde, nämligen att den nedrustningskommitté, CCD, som sedan ett antal år arbetar i Genéve kanske kunde ersättas med någon annan institution. Uttalandet är märkligt icke minst därför att fru Myrdal själv varit en högt uppskattad och ledande kraft i CCD, och i riksdagen och i TV under årens lopp lämnat nära nog entusiastiska skildringar av framstegsarbetet och resultaten där. Den skepticism som många av oss andra ibland givit uttryck åt överträffar hon nu till den grad att hon t.o.m. synes beredd att offra CCD. Inte minst i Genéve har detta väckt uppseende, där man frågar sig varför det enda nedrustningsorgan som praktiskt fungerar något så när skall ersättas med något nytt och okänt, i detta fall FN:s stora nedrustningskommitté, som visserligen finns på papperet sedan många år men som aldrig fungerat. Inte lär Kina vara mera villigt att delta i en sådan kommitté. När fru Myrdal håller sitt nästa anförande i Förenta nationerna, vilket lär bli om några dagar, får vi hoppas att hon inte binder sig beträffande Sverige och CCD. I varje fall borde utrikesnämnden höras, innan så sker. Utrikesnämnden har så ofta tidigare sysslat med CCD-frågor att den faktiskt bör vara med och säga sitt ord, innan Sverige är berett att avskaffa hela denna institution. Till sist några små observationer. Jag tillät mig nyligen rikta en vädjan till försvarsministern om försvaret i årets budget. Till den nye utrikesministern vill jag bara ge ett litet råd. En av hans företrädare, Östen Undén, sade en gång att Gunnar Jarring var hans bästa ambassadör. Gunnar Jarring har nu avgått med pension från sin tjänst som svensk ambassadör. Han sade vid sitt avsked några tänkvärda ord. Han uttalade sin rädsla inför systemet med politiserande ambassadörer, vilket han ansåg skulle kunna medföra ett system liknande det amerikanska spoilsystemet. Gunnar Jarring fortsatte: ”Det vore synd om vi kom fram till ett sådant system. De politiserande ambassadörerna måste själva tänka på att de inte är särskilt användbara utanför den krets av stater där de nu tjänstgör. Deras användbarhet är inte internationell sedan de framträtt och tagit politisk ståndpunkt. Och jag undrar om det finns någon annan utrikesförvaltning i världen med dylika tendenser. Jag tror vi är ganska ensamma om det i Sverige.” Jag tror att statsrådet Sven Andersson ibland borde fundera över dessa ting i sitt departement när han väl funnit sig till rätta där. Allra sist en annan reflexion. Det var beklämmande, herr talman, att för någon tid sedan på Sergels torg höra ropen ”Släpp de politiska fångarna fria”. Det gällde inte fångar i Vietnam, i öststater, i Laos eller i Chile. Det gällde politiska fångar i Sverige. Men det finns faktiskt inga politiska fångar i vårt land. Däremot finns det hundratusentals sådana i länder med andra samhällssystem, system med vilka egendomligt nog många av de ropande rösterna på torget mer tycks sympatisera än med det svenska.

Fru talman! Jag skall inte gå in på någon detaljanalys av valrörelsen och valutgången utan bara kort konstatera att den fackliga och politiska arbetarrörelsen tillsammans lyckades förhindra ett regeringsskifte, och det trots att den gamla PHM-rörelsen bland företagarna i landet dammades av för att under några månader ge i varje fall ett moraliskt stöd till en borgerlighet som för första gången på länge kände sig ha reaktionens vindar med sig. De näringspolitiska frågorna och sysselsättningen spelade utan tvekan en mycket stor roll i valrörelsen. Men kan man av det dra slutsatsen att den svenska väljarkåren genom sitt sätt att rösta i höstas efterlyste en mer borgerligt inriktad politik? Man kan ställa den frågan. Det är möjligt att herr Fälldins i och för sig lättbegripliga slagord om 100 000 nya jobb har ingett många vissa förhoppningar om en ljusare framtid. Men går man till källorna och letar efter konkreta besked om hur detta löfte skall förverkligas, finner man närmast ett lättsinne inför uppgiften som är häpnadsväckande. Ger vi bara företagen litet lättnader här, litet subventioner och litet mera vinster där, ordnar sig det mesta både vad det gäller den konjunkturbetingade arbetslösheten, den regionala obalansen, de nytillträdandes och de äldres samt alla andra gruppers problem på arbetsmarknaden. Det tycks vara den borgerliga modellen. Jag skulle i stället vilja påstå att det människorna i dag kräver är en målmedveten, långsiktig och av samhället planerad samhällspolitik, som de borgerliga partierna av ideologiska och andra skäl liksom inte vågar ge sig i kast med.

De vet att det är samhället och dess ansvar som är helt avgörande för deras framtid. Detta vet kanske speciellt människorna i Norrbotten. Där är svårigheterna större än på de flesta andra håll i landet. Där är sysselsättningsgraden lägre än genomsnittet och arbetslösheten är högre. Där har man för länge sedan upphört att vänta sig att få sina problem lösta genom privata initiativ och borgerlig politik. Där vet man att den enda trygghet som kan skapas är genom samhälleliga åtgärder och att den enda garanten för sådana är socialdemokratin, som ofta i hård strid med borgerliga politiker och industriägare visat både vilja och förmåga till en näringspolitik utan vilken hela Norrbotten vid det här laget väl hade varit ett enda stort friluftsområde. Det kanske är en av förklaringarna till att valresultatet i Norrbotten bröt mot huvudtrenden i årets val och att socialdemokratin där fick en större andel av rösterna i år än 1970. Nu kan man kanske säga att den näringsstruktur som präglat Norrbotten och den brist på vilja att satsa där som utmärkt det privata näringslivet på ett helt annat sätt än i landet i övrigt har tvingat fram en statlig näringspolitik. Men jag skulle vilja påstå att sysselsättningsfrågorna i landet i dess helhet under 1970-talet och möjligen också under 1980-talet kommer att vara våra mest betydelsefulla politiska frågor, detta alldeles oavsett om vi då har borgerlig eller socialdemokratisk regering. Strukturrationaliseringen inom industrin har vi hittills nästan bara fått en försmak av. Den ökade produktion vi har att vänta inom nu existerande företag torde komma att klaras utan något väsentligt ökat behov av arbetskraft. Här måste alla goda krafter samlas för att människornas rättmätiga krav på full sysselsättning skall kunna tillgodoses. Och om de fria marknadskrafterna, som det heter, hotar den grundläggande mänskliga rättigheten att ha ett meningsfullt arbete, nöjer sig inte människorna med dogmen om dem utan kräver åtgärder mot dem. Skall vi ha balans i sysselsättningen mellan olika landsdelar och menar vi allvar med talet om ökad jämlikhet, förutsätter det inte bara att vi ersätter gamla nedlagda arbetsplatser med nya. Vi måste också ha ett tillskott av arbetsplatser, vi måste skapa nya jobb. Menar man något med vad som nu sägs från alla partier om rätten till arbete för alla, är det inte fråga om 100 000 nya jobb, det är snarare fråga om 300 000-400 000 nya jobb bara under 1970-talet. Vi måste ha en grundlig analys av det svenska industrisamhället bransch för bransch. Sådana branschutredningar, som i viss utsträckning redan igångsatts, måste byggas ut till att omfatta hela näringslivet. Detta utredningsarbete får ge oss besked om vilka branscher som är utvecklingsbara, vilka branscher som kan betraktas som framtidsbranscher där vi kan skapa de nya sysselsättningstillfällen som behövs. Vi kan redan i dag skönja vilka en del av dessa branscher kan vara. På vissa områden, där vi inte minst från samhällets sida har satsat hårt, ligger vi före andra länder. Vi kan som exempel nämna miljöområdet. Kan vi utnyttja våra kunskaper i Sverige inom vattenrening och luftvård, inom arbetsmiljöns område och inom den industriella miljön, kan det ge upphov till ny produktion som kan säljas utomlands och som samtidigt skapar nya sysselsättningstillfällen här hemma. Även när det gäller återvinningen har vi kommit långt i Sverige. Vi borde också här mycket snabbt kunna åstadkomma en industriell produktion, som är begärlig ute på världsmarknaden. Ett annat exempel är vårdområdet. Vi har en högt utvecklad teknologi och ett administrativt kunnande inom sjukvården, som borde kunna erbjuda exportartiklar för att skapa människor arbete. Jag kunde ge: flera sådana exempel, men dessa får räcka i det här sammanhanget. Vi måste mera kraftfullt satsa på forskning för att få fram och vidareutveckla nya produkter. Men vi skall heller inte glömma att det finns en möjlighet att köpa teknologi, patent och produktidéer utomlands, som vi sedan kan utnyttja för produktion här hemma. Vi måste åstadkomma en samordning av industrins forskningsinsatser, bl.a. i s.k. utvecklingsblock. Och industrins och näringslivets tekniska, industriella och ekonomiska kunnande måste samordnas med motsvarande kunnande inom samhälleliga organ och med successivt ökande offentliga resurser. Vi måste med andra ord ha en näringspolitisk planering, som gör det möjligt att snabbt föra ut nya idéer och nya forskningsresultat i produktionen. Denna planering måste ske av samhälle och näringsliv tillsammans. Med våra begränsade resurser måste det finnas en övergripande planering, så att vi kan styra kapital och andra produktionsfaktorer mot bestämda branscher och regioner. Kalla det för planhushållning om ni gärna vill göra det. Det är fråga om en vettig planering av hela landets resurser. Jag är alltid lika förvånad över det privata näringslivets motstånd mot och de borgerliga partiernas rädsla för en bättre planerad ekonomi och ett bättre planerat näringsliv. I det avseendet ligger borgerligt styrda länder före oss. Tag Japan, Frankrike eller Italien som exempel! I dessa länder planerar samhälle och industri tillsammans hur resurserna skall styras. Kan oviljan mot en bättre planering och styrning av resurserna i vårt land från borgerliga företagares och politikers sida möjligen vara betingad av att sådana åtgärder måste genomföras i samverkan med en socialdemokratisk regering och med starka fackliga organisationer? Man kan tänka sig att det är på det sättet. Men jag är övertygad om att oavsett samhällssystem och om det är socialistiska eller borgerliga regeringar så tvingar den tekniska och ekonomiska utvecklingen — och kanske framför allt våra ändliga tillgångar på råvaror — alla länder in på en väg mot mera planhushållning. Jag tror — ja, jag är helt övertygad om det — att de borgerliga politikerna också i vårt land tvingas inse att den här vägen är den enda möjliga, vilka krumbukter de än tar till just nu. Men för att denna övergripande näringspolitiska planering skall kunna ge resultat i praktiska insatser måste samhället skaffa sig styrningsinstrument. För detta krävs en odogmatisk syn på samhällets och de privata företagens roll i näringspolitiken. En satsning på generella åtgärder, som till största delen bara ökar företagsvinsterna och som av dogmatiska skäl förordas av de borgerliga partierna, är inte bara otillräcklig utan ibland också klart felaktig i detta sammanhang. Det krävs också andra medel för att åstadkomma en industriell utveckling. Vissa instrument håller samhället på att skaffa sig, t.ex. en näringspolitisk organisation, styrning av kapital bl.a. genom AP-fonderna och stödåtgärder av olika slag, exempelvis inom regionalpolitiken och för att hjälpa mindre och medelstora företag. Men dessa medel kommer att vara otillräckliga, och en rad andra åtgärder kommer att visa sig nödvändiga. Ett samarbete mellan näringsliv och samhälle måste finnas, om vi vill nå målet: rätt till arbete för alla. Endast ett totalt utnyttjande av vårt lands samlade resurser gör detta möjligt. I begreppen näringsliv och företagsamhet ingår inte bara de enskilda företagen, företagsledarna och aktieägarna antingen de är privata eller statliga. Till näringslivet hör också de anställda. Till näringspolitiken som vi talar om hör inte bara vinster, självfinansieringsgrad och utvecklingsbarhet, utan dit hör i minst samma utsträckning — kanske i ännu större — sådana problem som arbetsmiljö, medinflytande och ekonomisk demokrati. Vill vi utveckla vår industri måste vi fortsätta att satsa på att förändra arbetslivets villkor. Vill vi få ungdomen attraherad av att söka jobb inom industrin måste vi ge det praktiska industrijobbet ett annat värde och en annan värdighet. Vi måste göra arbetsmiljön bättre, vi måste ge de anställda trygghet i jobbet och ett medansvar i företagen. Den tid är förbi då näringslivet var en angelägenhet exklusivt för företagsledare och företagsägare. Vi måste också fortsätta att söka anpassa industrin till människan för att förhindra utslagningen av främst äldre arbetskraft men också för att skapa sysselsättning åt grupper som tidigare varit utestängda från arbetsmarknaden. Med en ordentlig industriplanering, som jag mycket kort försökt att skissera här, skulle vi kunna öka sysselsättningen inom industrin något under 1970-talet eller — för att vara försiktig — i varje fall behålla den ungefär på den nivå där vi har den i dag. Men vi kan inte räkna med att vi skall kunna lösa våra sysselsättningsproblem som helhet inom vår industripolitik. Vad en industriell utbyggnad främst skall ge oss är ökade resurser så att vi kan bygga ut den offentliga sektorn och tjänstesektorn utöver att vi också inom industrin skapar nya jobb. En väsentlig del av vår sysselsättningsökning måste alltså komma på den offentliga sektorn. Och där finns det stora och eftersatta behov som motiverar ökade satsningar. Inom sjukvården finns många brister. Omsorgen om barnen och de gamla måste bli bättre. En utökning av den offentliga sektorn kan skapa sysselsättning åt många människor som i dag saknar arbete och åt nya grupper av människor som under resten av 1970-talet kommer att ställa berättigade anspråk på att få känna att de har sin plats i samhällets arbetsliv. En sådan utveckling står i samklang med människornas behov. Som jag tidigare påpekat är förutsättningen för en ökning av den offentliga sektorn en ökad industriproduktion. Företrädare för näringslivet framställer ofta en ökning av den offentliga sektorn som någonting ont som till varje pris måste undvikas. Det är hög tid att de får klart för sig att de motsättningar som de här vill skapa mellan näringsliv och offentlig sektor bidrar till att väcka misstro bland vanliga löntagare mot dem som på det här sättet representerar näringslivet. Det har i valrörelsen talats väldigt mycket om en förtroendekris mellan näringslivet och den socialdemokratiska regeringen. Jag är helt övertygad om att den verkliga förtroendekrisen nu börjar skönjas mellan de anställda och kapitalägarna — just på grund av de insatser som vissa företrädare för det s.k. näringslivet gjorde under årets valrörelse. Och den förtroendekrisen blir kanske betydligt allvarligare än den som de själva talade om i denna valrörelse.

Fru talman! Aldrig har väl en regering suttit mera löst än den som skall försöka styra vårt land efter den 1 januari. Det bör kanske herr Svanberg i synnerhet notera, som är så glad över att ”vi lyckades förhindra ett regeringsskifte”. Svenska folket är bevisligen mycket intresserat av lotterier, men att det skulle vara så intresserat av en oviss utgång att det skulle acceptera att för vårt land betydelsefulla frågor skulle avgöras genom lotten betvivlar jag. I den situationen är vi dock efter den 1 januari 1974, om socialdemokraterna helt associerar sig med kommunisterna — och det förutsatte tydligen herr Svanberg, eftersom han räknade med att man hade ett regeringsunderlag. Det har ju inte socialdemokraterna ensamma. Om herr Svanberg inte vill associera sig med kommunisterna blir ställningen den att vi har en kombination som kan uppvisa 175 mandat mot socialdemokraternas 156, och då får inte herr Svanberg någon sorts underlag för att fortsätta att regera. Det är inte så värst mycket att glädja sig åt att man lyckats förhindra ett regeringsskifte med de premisser som nu föreligger. I de kommentarer som har gjorts om valet var det intressant att höra herr Palme, som mycket gladde sig åt att mittenpartierna sammanlagt hade förlorat: fem mandat, men han tassade i filttofflor förbi att hans eget parti hade förlorat sju mandat. Vinsten av två mandat kan nog herr Hermansson fullständigt tacka socialdemokraterna för. Med de hartassar som herr Palme använde i hela valdebatten gentemot kommunisterna, som han tidigare ärligen har bekämpat, kan nog herr Hermansson tillgodoräkna sig den här vinsten endast därför att han icke mötte något egentligt motstånd. Socialdemokraterna bjöd inte på något sätt till för att bekämpa det parti som de i varje fall tidigare betraktat som en splittringsrörelse inom arbetarklassen. Det är förvånande. Vad gäller valkommentarerna står vi, hur herr Palme än förklarar och förklarar, med mandattalen 175—175 efter den 1 januari. Det är således en initiativlös, försvagad och av kommunistiskt stöd beroende regering som skall försöka styra vårt land. Det är klart, herr Svanberg, att en regering som hamnat i en sådan situation borde avgå. Å andra sidan har det med fog framhållits — det vill jag också understryka — att någon annan regeringskonstellation som har tillräckligt parlamentariskt underlag inte heller kan åstadkommas. Betraktar man dessa fakta, kommer man till slutsatsen att det förr eller senare måste bli nyval. Att under tre år arbeta med en mandatfördelning av 175 för de socialistiska partierna och 175 för de icke-socialistiska förefaller inte möjligt. I valkommentarerna i övrigt sade herr Hermansson att det var sådan skillnad på hur de borgerliga partierna agerar; tidigare gjorde de upp ministerlistor. Jag tycker att det är ett grovt felaktigt påstående. Att en del som det föreföll volontärer på vissa tidningar gjorde upp ministerlistor är säkert sant, det har vi sett. Men kan herr Hermansson åberopa att något av de borgerliga partierna gjorde upp några ministerlistor eller sade att de skulle ha det si eller så ordnat i en eventuellt kommande regering? En sak som inte är alldeles oväsentlig bör observeras i dessa valkommentarer — den kan vi konstatera med största glädje, och socialdemokraterna bör måhända notera den. Vi skall inte alldeles nonchalera ungdomen. Det har dock hållits ett skolval, och helt skall det inte glömmas bort i denna remissdebatt. Både herr Svanberg och andra vet utgången av det valet. Det kan vara någonting av ett mene tekel för socialdemokratin. Vi vet vilket parti som vann det valet och vilket parti som blev näst störst. Det blev omvända förhållanden jämfört med dem vi nu har i riksdagen. Det är dessa personer som så småningom kommer att utgöra väljarkåren, och då kan det bli en sådan utveckling som skolvalet visade. Det andra viktiga skälet för att en förändring bör ske är att svenska folket i val har underkänt den nuvarande regeringens politik. Det är framför allt i fråga om sysselsättningspolitiken som regeringen misslyckats, till skillnad från vad herr Svanberg ville påstå — med accepterande av vad han i vissa stycken sade om framtiden. Trots alla bortförklaringar från regeringen är det obestridligt att arbetslöshetssiffrorna och siffrorna för dem som icke varit sysselsatta i reguljärt arbete har varit ovanligt höga. Jag använder beteckningen ”icke varit sysselsatta i reguljärt arbete”, därför att jag helt och fullt anser att de som är på omskolning visst har ett värdefullt arbete att utföra. Men det är en temporär sak, den som går på omskolningskurs kan inte känna sig trygg med detta. Han kan inte fortsätta att oavbrutet gå på omskolningskurser. För den som är i beredskapsarbete anger själva namnet att arbetet är insatt som ett beredskapsarbete, och den egentliga avsikten är inte att detta skall fortsätta så att han kan känna sig trygg där heller. Nu kan man säga att ingen kan känna sig trygg på något arbete. Nej, det är klart, men i dessa båda fall som jag nämnde är den direkta avsikten att arbetet skall vara temporärt. I andra fall har både arbetsgivaren och den anställde en förhoppning om att arbetet skall fortsätta, och därför måste man, när man anger siffror härvidlag, räkna med även dem som icke är sysselsatta i reguljärt arbete. I fråga om sysselsättningsgraden bör tilläggas att den har varit mycket ojämn. I vissa delar av landet har man haft stor arbetslöshet, men i andra delar har man haft nära nog brist på arbetskraft. Småindustrins slagkraft i de flesta avseenden bevisas av att t.ex. Jönköpings län, som har den mest markerade småföretagsamheten i hela vårt land, kunde erbjuda arbete även när arbetslöshetssiffrorna var höga i landet. Det är också intressant att herr Svanberg nu beaktar både regionalpolitiken och de mindre och medelstora företagen. Detta är just vad centern mycket länge har sagt att man skall göra, herr Svanberg. Nu har vi tydligen vunnit gehör för dessa synpunkter även hos den socialdemokratiske gruppledaren i denna kammare. Det är självfallet att regeringen på ett mera aktivt sätt borde ha ingripit för att rätta till missförhållandena när det gäller denna ojämnhet i sysselsättningen. Till grund för regeringens misslyckade politik ligger till stor del den felaktiga konjunkturbedömning som regeringen gjort tidigare. I finansplanen 1973 sades det att utsikterna för 1973 innebär att vi kommer att gå mot ett successivt förbättrat kapacitetsutnyttjande i den svenska ekonomin. När sedan den reviderade finansplanen lades fram var regeringen ännu mera optimistisk. Där säger finansministern att utvecklingen sedan finansplanen presenterades ”visar att denna bedömning var realistisk. Det står nu klart att den svenska ekonomin befinner sig i en uppåtgående konjunkturfas. Som jag redovisat i det föregående skedde en mera markerad uppgång redan under fjärde kvartalet i fjol. Ett klart uppsving skedde då i såväl industriproduktionen som exporten. Orderingången till industrin har fortsatt att accelerera och låg första kvartalet 1973 på en påtagligt högre nivå än motsvarande period året innan. Industrins investeringsvilja och efterfrågan på arbetskraft framstår som alltmera expansiva.” Efterfrågan på arbetskraft framstod alltså som ”alltmera expansiv” — och så fick vi denna besvärliga sommar, då vi hade så hög arbetslöshet. Det var således en fullständigt felaktig konjunkturbedömning. Den har inte alls slagit in, utan vi har fortfarande besvär med en lågkonjunktur. Den högkonjunktur som regeringen förutspått uteblev och i stället har vi fått dras med lågkonjunkturproblem, t.ex. hög arbetslöshet. Det är emellertid inte endast i fråga om den kortsiktiga bedömningen som regeringen gjort fel, utan det är dess värre också en felbedömning i fråga om den långsiktiga politiken. Det duger inte att, som regeringen gör, förutspå och avvakta bättre konjunkturer och under tiden företa ovisst verkande selektiva åtgärder. Åtskilliga skäl talar för att sysselsättningsproblemen kommer att bestå i framtiden. Det är framför allt tre faktorer som måste beaktas när det gäller den framtida sysselsättningen. För det första kommer förändringen av strukturen på våra företag att fortsätta, och därmed kan följa arbetslöshet av längre eller kortare varaktighet och av större eller mindre omfattning. För det andra kommer troligen flera människor att begära arbete i framtiden, och det gäller mest i fråga om kvinnorna. Många kvinnor kommer efter det att barnen vuxit upp att söka sig ut på arbetsmarknaden igen, då de numera på grund av en bättre yrkesutbildning har större förutsättningar att ånyo få anställning. För det tredje har vi observerat en företeelse som sannolikt kommer att upprepas, och det är de ojämnheter i sysselsättningen som jag tidigare nämnt och som tagit sig uttryck i att vissa delar av landet kan ha brist på arbetskraft medan andra har stor arbetslöshet. Till detta kommer konkurrensen med andra länder som tar sig uttryck både i själva produktionen och i att svenska företag förlägger sin verksamhet till andra länder, vilket medför lägre sysselsättningssiffror i vårt land. Med all sannolikhet blir sysselsättningsfrågorna de största problemen i svensk politik under de närmaste decennierna och kanske ännu längre. Det socialdemokratiska partiet har dåligt kunnat bemästra sysselsättningsproblemen vare sig det gäller på lång eller kort sikt. Man kan naturligtvis klara alla sysselsättningsproblem genom att tillgripa den primitiva, ineffektiva och ofria kommunistiska metoden att bara befalla företag att ta emot och anställa folk som de kanske inte behöver och som de inte kan ge en meningsfull sysselsättning men ändå måste betala lön till. Detta underlättas ju ytterligare om man inte tillåter arbetstagaren att fritt välja sitt arbete — hittills har vi ju här i Sverige ansett det som en mycket klar regel — utan mer eller mindre dirigerar honom till ett visst arbete. Jag tror dock att svenska folket betackar sig för sådana metoder. För att bemästra sådana problem är vi helt säkert villiga att på bästa sätt hjälpa dem som råkar ut för omställningsarbetslöshet. Den stora frågan är dock att det svenska näringslivet skall kunna utvecklas på ett sådant sätt att det kan ge alla sysselsättning. De kommunistiska förslagen om flera statliga företag är jag därför förvånad över. De socialistiska länderna har en mycket ineffektiv produktion. De kan inte hävda sig på världsmarknaden. Vi har inte heller haft odelat gynnsamma erfarenheter av de svenska företag som staten drivit. Ett och annat av dem har gått bra. Många har gått dåligt. Resultatet är inte så lysande att vi kan hoppas lösa problemen den vägen. Man får inte betrakta enskilda företag bara som lämpliga skatteobjekt, som man kan lägga diverse avgifter på för att — som man tror — behaga väljarna eller för att skaffa sig större makt på kapitalmarknaden e. d. I stället är det nödvändigt med en intensiv forskning för att följa företagens utveckling och på allt sätt sträva efter att skapa goda förutsättningar för deras bestånd och utveckling. Jag vill i sammanhanget erinra herr Svanberg om att vi kan köpa forskningsresultat från andra länder, men när herr Svanberg och jag besökte ett av Sveriges största företag frågade vi om man kunde köpa forskningsresultat från andra länder. Då svarade chefen att det kan man, men det är nästan bara under förutsättning att man forskar själv, så att man kan erbjuda någonting i stället. Herr Svanberg och jag är på en hel del punkter inte eniga, men i detta fallet är vi helt på samma linje och menar att en intensiv forskning bör bedrivas här i landet. Herr Svanberg talade också om nödvändigheten av att skapa 400 000 nya jobb under 1970-talet. Där tror jag att han har rätt. Men då är det ganska förvånande att man så bestämt motsatte sig t.o.m. vår målsättning på 100 000 jobb under den närmaste tiden. Om man inte kan vara ense när det gäller medlen, så kan man väl ändå säga att det är önskvärt att skapa 100 000 jobb. Men i valrörelsen attackerades vi mycket hårt för att vi som målsättning angivit 100 000 jobb. Kanske herr Svanberg i dag erkänner att det var riktigt att uppsätta det som ett mål? Likaså är detta med arbetskraftsplanen mycket intressant. Jag förmodar att det var den saken som herr Svanberg tangerade i sitt anförande. Det är också glädjande att Metallindustriarbetareförbundet med stöd av LO har gått in för en arbetskraftsbudget, vilket vi ju har motionerat om år efter år. Det förefaller som om det socialdemokratiska partiet i dag skulle kunna tänka sig att acceptera en sådan tanke. Det hälsar vi i så fall med största tillfredsställelse, och det tyder på att man har omvärderat frågan och förstått att den linje som mittenpartierna har drivit är den riktiga. Vi är inte rädda för planering, herr Svanberg. Tvärtom har vi åtskilliga gånger föreslagit en mera effektiv planering än vad regeringen velat gå med på. Men av prestigeskäl — eller andra skäl, vilka de nu kan ha varit — har regeringen inte velat acceptera tanken på en sysselsättningsplanering. Slutligen sade herr Svanberg att man inte fick något besked, när man frågade om de 100 000 jobben. Det var bara lättsinniga förslag som kastades fram, sade herr Svanberg. Men var det så lättsinnigt? Vi föreslog etableringsoch utvidgningsstöd till mindre och medelstora industrier och serviceföretag i form av gynnsamma lån och bidrag. Var det någonting som inte kunde accepteras? Vad säger herr Svanberg om det förslaget i dag? Likaså föreslog vi ett slopande av den fyraprocentiga löneskatten under tre år för de företag som expanderade samt att ingen ATP-avgift skulle utgå för anställda över 55 år. Vi föreslog också ökade resurser för företagarföreningarnas låneverksamhet och en hel rad andra åtgärder, som herr Svanberg alltså nu säger var bara lättsinniga förslag. Tiden tillåter inte att jag går in närmare på dessa frågor i dag, men vi lär väl kunna återkomma till om våra förslag var lättsinniga eller inte. En del av dem har regeringen nu accepterat och lägger fram propositioner om, och en del av de andra kommer att återfinnas i väckta motioner. Då får vi tillfälle att diskutera de frågorna ytterligare. Fru talman! Jag har koncentrerat mig till sysselsättningsproblemen, därför att jag tror att de är mest betydelsefulla och därför att regeringen tyvärr har fört en misslyckad politik på det området. Även det är ett starkt skäl för att det borde bli ett regimskifte i vårt land.

Fru talman! Jag kan inte underlåta att replikera herr förste vice talmannen på ett par punkter. Jag skall hoppa över vad han sade om valresultatet och vilka som har underlag för en regering. Men på en punkt vill jag varna honom: använd inte den där vackra bilden av skolvalets resultat till att ta ut en valseger 1976 i förväg! Det kan bli en väldig baksmälla av det. — Detta om valet. Det var också en annan sak som jag fastnade för. Jag tycker att herr Bengtson resonerar helt felaktigt när han säger att regeringen gjorde en felbedömning när den sade att vi skulle komma att få en högkonjunktur i år. Högkonjunkturen låter vänta på sig, säger herr Bengtson; vi har fortfarande sysselsättningssvårigheter. En stund senare sade herr Bengtson att vi nog kommer att ha sysselsättningssvårigheter oavsett konjunkturen. Ja, det är ju just det vi upplever nu. Herr Bengtson torde vara ganska ensam om att påstå att vi inte befinner oss i en högkonjunktur i Sverige i dag. Vi har en högkonjunktur. Den kommer enligt experternas utsago att vara även under 1974. Men den kommer inte att lösa våra sysselsättningsproblem — låt vara att det kommer att bli bättre. Herr Bengtson har här talat för centerns paroll om 100 000 nya sysselsättningstillfällen. De skulle åstadkommas med stimulansåtgärder som skulle få högkonjunkturen att komma tidigare. Nu har han här själv konstaterat att man inte löser problemen genom att satsa mera pengar i företagens vinster och genom att inspirera företagen till ytterligare produktion osv. Vad var det då för mening med centerns förslag? Herr Bengtson säger att det inte skulle ha löst de problem som han själv säger är de viktigaste. Var han då bara ute för att lösa problemen med företagens vinster? Herr Bengtson säger att han har angripits för förslaget om 100 000 nya sysselsättningstillfällen. Från socialdemokratiskt håll har centern icke angripits för att man talar om att vi behöver 100 000 nya jobb. På den punkten är jag helt ense med herr Bengtson; vi behöver fler än 100 000 nya jobb. Men vad vi har kritiserat är att de vägar som centern föreslog icke leder till större sysselsättning. De blir ett slag i tomma luften. Man måste våga ta till ett annat slags näringspolitik. Det är det vi två är oense om — i vissa saker är vi ense.

Fru talman! När jag nämnde skolvalet så gjorde jag det i mycket milda ordalag. Jag sade inte att det skulle tillmätas stor betydelse. Men jag kunde inte underlåta att göra vissa spekulationer: om det hade utfallit annorlunda, om socialdemokraterna hade legat så väl till i skolvalet som centern gjorde, då undrar jag om det på samma sätt hade förbigåtts i denna debatt. Det finns ändå anledning att beakta hur ungdomen ser på problemen. Jag tänker nu inte bara på skolvalet utan även på andra undersökningar som visat att socialdemokratin inte har mycket gehör bland ungdomen. Det är signifikativt och bör beaktas. Om vi har någon högkonjunktur nu är diskutabelt. Herr Svanberg och jag har visst glädjen att gå på samma tillställningar vid en del tillfällen. Senast var vi på Bankföreningens möte. Där sades det med detsamma ifrån att man hade gjort en fullständigt felaktig bedömning när man i början av året sade att man väntade sig en höjkonjunktur. Bedömningen på det sakkunniga hållet var alltså densamma som min. Vi har inte fått någon högkonjunktur. Exportens utveckling är gynnsam och bra, och alla gläds vi över den. Men på grund av inflation har en del andra länder börjat vidta åtstramningsåtgärder som tyvärr kan inverka ogynnsamt på köpandet från Sverige. Därför får vi inte vara alltför trygga på den punkten heller. Det är glädjande om än senkommet att herr Svanberg nu säger att det inte var något fel att satsa på 100 000 nya jobb; det var vägarna för att uppnå detta som socialdemokraterna kritiserade. Han säger att centerns förslag inte hade löst problemen. Det är klart att det kan vara delade meningar om huruvida de hade löst problemen, men om man inte hade fått 100 000 jobb hade det varit vackert om man hade fått 90 000. Hade man verkligen velat göra någonting hade det kanske blivit resultat, men regeringen vidtog sådana åtgärder att det inte blev något särskilt resultat, utan de höga arbetslöshetssiffrorna stannade kvar. Faktum kvarstår fortfarande: hade man accepterat mittenpartiernas förslag hade vi haft en betydligt gynnsammare utveckling på arbetsmarknaden än den som pågått den senaste tiden.

Fru talman! Jag tycker bara att herr förste vice talmannen använder ordet faktum på ett felaktigt sätt. Han säger att det är faktum att vi skulle ha haft mer sysselsättning om centerns förslag hade gått igenom. Det är det vi är oense om. Jag tror inte att vi hade haft ett enda sysselsättningstillfälle mer i dag om centern hade fått igenom sin plan, Jag håller med honom om att vi behöver 100 000 nya jobb. Det är inte det vi grälar om. Men jag tror inte att den väg centern ville gå hade lett till ett enda nytt jobb, och jag vill poängtera detta än en gång. Sedan vill jag beröra frågan om högkonjunkturen. Jag lyssnar rätt ofta till bankfolk som talar om hurdan högkonjunkturen är eller inte är. Alla är väl överens om att vi nu är inne i en högkonjunktur i Sverige, åtminstone vad det gäller exportindustrin. Vi har en något för låg hemmakonsumtion, och det är anledningen till det paket som regeringen lade fram nyligen för att stimulera hemmaförbrukningen. Jag tycker att det är helt galet att förneka att vi är inne i en högkonjunktur, men vi skall göra reservationen: denna högkonjunktur kommer inte att hjälpa mot arbetslösheten totalt. Det skulle inte heller det program som centern lade fram, som inte innebär någon annan styrning än att flytta pengar, ändra på utlåningskvoter osv. Den vägen kan man inte styra näringslivet i dag. Det kunde ske en gång när det fanns stora penningmatadorer som gjorde det. Systemet i världen är ett helt annat i dag, och jag tror inte att man den vägen får fram nya jobb. Det är alltså bara det jag vill säga: 100 000 nya jobb behöver vi, men våra vägar är olika, och herr Bengtsons väg leder absolut inte till målet.
Fru talman! Jag vill bara säga beträffande flyttandet av pengar att det är den planeringsväg vi egentligen har att tillgripa. Vi har ju en bruttonationalprodukt som uppgår till en viss summa, och den får vi försöka hjälpa till att disponera på rätt sätt. Och vad kan man göra när nu 94—95 procent av företagen i Sverige är enskilda? Måste man inte på något sätt försöka få dem att utveckla största möjliga aktivitet? Därmed skulle man lösa problemet!

Fru talman! Det är inte underligt att de näringspolitiska frågorna har dominerat under det gångna året, inte minst under valrörelsen. De har självfallet också tagit upp en stor del av debatten i dag. Det är inte heller förvånande med tanke på den enligt svenska förhållanden ovanligt omfattande och segdragna arbetslöshet som vi har haft under 1970-talet. Den har överraskat många, framför allt tjänstemän och yngre åldersgrupper, och det har naturligt nog varit en huvudfråga i årets valrörelse att skapa nya jobb åt de arbetslösa. Även om vi vet att den svenska arbetsmarknadspolitiken är väl utbyggd och med rätta berömd över våra gränser vet vi också att insatserna — trots att de är stora — inte alltid räcker för att trygga sysselsättningen i alla lägen vid lågkonjunktur och strukturomvandling. Det är självfallet nödvändigt med väsentligt ökade insatser på alla sätt. De åtgärder som har satts in från AMS:s sida har naturligtvis inte bara varit defensiva. De har haft en offensiv karaktär, men de har inte varit tillräckliga för att skapa en full sysselsättning — det som vi alla strävar efter. Herr Svanberg började sitt anförande med att de borgerliga politikerna bara ansåg att om företagen får litet subventioner hit och dit så ordnar sig allting. Är det verkligen så, herr Svanberg? Är det den formen av dialog som statsminister Palme avsåg? Han sade ju att vi borde försöka föra en dialog här i riksdagen — inte en monolog. Det är väl trots allt så att vi från folkpartiet tidigare har fört fram — jag gjorde det under vårriksdagen — samma sak som herr Svanberg tog upp i dag, nämligen samverkan mellan stat och näringsliv. Jag hänvisade då till de erfarenheter som näringsutskottet fått del av i Japan på just det området. Omedelbart efter det att herr Svanberg tog upp samverkansfrågan kom han också in på styrningen. När det gäller samverkan kunde inte herr Svanberg utesluta att det skulle vara en styrning från statsmaktens sida. Det var den form av samverkan mellan samhället och näringslivet som skulle ske enligt herr Svanberg. Jag tror inte att det är en lycklig utveckling, om man vill söka sig fram till gemensamma mål och försöka föra en dialog för att lösa de stora och svåra frågor som vi har att brottas med under 1970-talet och enligt all expertis även under 1980-talet. Vi har tidigare ansett att sysselsättning och arbetslöshet i Sverige i första hand är beroende av konjunkturerna. Även om den internationella konjunkturuppgången förbättrat läget här i landet har detta dock inte obetingat medfört förbättring för alla företag. De senare årens utveckling och prognoserna för framtiden visar att vi kommer att ha en betydande arbetslöshet. Det fick vi klart för oss inte minst under måndagskvällen i det TV-program där en rad av landets experter vittnade om de problem som vi kommer att möta. Det är därför som vi från folkpartiet anser att det fordras en mera offensiv politik, som är inriktad på att tillvarata företagens utvecklingsmöjligheter och stärka deras konkurrenskraft. Om detta skall ske med selektiva eller generella åtgärder låter jag vara osagt, men troligt är att man måste med alla till buds stående medel försöka skapa dessa arbetstillfällen. Det gäller framför allt att skapa större trygghet för människorna och minska samhällets kostnader när problem uppstår med arbetslöshet och liknande. I det läget är det därför både rimligt och naturligt att den ekonomiska politiken inriktas på samlade insatser. Vi vet att inom en del branscher kommer inte det enskilda företaget eller den enskilda grupperingen inom näringslivet att klara detta, utan det måste komma till stånd samverkan, i vissa fall med staten och i vissa fall på annat sätt, sådant som redan har inträffat här i landet. Vi har i mycket hög grad blivit uppmärksammade på en rad sådana samverkansprojekt som många gånger medfört betydande sysselsättningsökning på den berörda orten. Det gäller framför allt att få i gång hjulen, som förste vice talmannen Bengtson sade. Det är angeläget för att skapa de resurser för reformer som vi alla önskar skall komma till stånd. Det gäller inte bara att åstadkomma en bättre yttre miljö, utan också en god inre miljö — en arbetslivsmiljö som är acceptabel för dem som jobbar där. Det är riktigt som herr Svanberg sade i sitt anförande att 1970-talet kommer att innebära stora satsningar just på arbetsmiljön. Från folkpartiets sida har vi drivit denna fråga med kraft under flera år, men det är alldeles uppenbart att dessa resurser måste skapas av ett expanderande och effektivt näringsliv. Det förutsätter också — och det bör inte vara något fult i det — att företagen har en hygglig lönsamhet som gör det möjligt för dem att investera och som stimulerar dem till expansion. Om företagarna skall satsa på sin verksamhet måste de ha tilltro till den. Då skapas nya jobb och tryggas anställningen för de människor som jobbar där. Det är ett angeläget mål för alla parter. När socialdemokraterna gör ett stort nummer av exportuppgången skall de ha klart för sig att det är de stora börsbolagen som visar kraftigt förbättrade resultat. Vi har en uppgång på exportsidan som belöper sig till 30 procent under de första sju månaderna i år i förhållande till förra året, medan importuppgången ligger på 17 procent. Vi har alltså haft ett kraftigt överskott. Men det gäller inte bara att exportera utan också att importera. Hemmakonsumtionen har emellertid varit mycket låg, och vi får förmoda att det stimulanspaket som regeringen har lagt fram och som på många punkter upptar under vårriksdagen framförda folkpartiförslag kommer att medföra en stimulans och därmed en viss uppgång. Herr Werner i Tyresö var kritisk mot Gunnar Helén för att han inte hade kritiserat herr Palme när det gällde stimulanspaketet. Om man får igenom vissa sakförslag som man själv har lagt fram under våren skall man väl inte vara kritisk! Vad som är väsentligt för näringspolitiken är att man får igenom dessa förslag. Även om förslagen har fallit i ett tidigare skede kan det visa sig att de ändå är så bra att regeringen tar upp dem igen, och så har skett i detta fall. De mindre företagen kan inte glädja sig åt en sådan resultatförbättring som de större företagen har visat. För dem är bilden inte så ljus. För de mindre företagen, som ofta är mycket arbetsintensiva, är lönsamheten generellt sett betydligt lägre än för de stora företagen, och den höjda arbetsgivaravgiften har knappast förbättrat situationen. Under valrörelsen gjorde socialdemokraterna en utredning i industridepartementet. Det var en mycket ofullständig utredning, där man klumpade ihop aktiebolag och handelsbolag och drog slutsatsen att de hade mycket goda vinster. Det resultatet blev korrigerat från olika håll, och det påvisades bl.a. att handelsbolagens vinster utgjorde företagarnas löner. Det råder emellertid ingen tvekan om att det är genom en annorlunda politik gentemot de mindre och medelstora företagarna här i landet som vi skall kunna få till stånd en ökad satsning. Och vad beror det på att man just inom den mindre företagsamheten inte vill göra de satsningarna? Det hänger naturligtvis samman med att man där känner en djup pessimism och osäkerhet inför framtiden. Det är alldeles uppenbart att den här tvekan och oron ofta grundar sig på den mycket negativa kritik som har riktats mot företagsamheten generellt sett. De mindre företagarna är mycket känsliga för den kritiken, och därför frågar de: Finns det någon framtid för oss här i landet, och kommer man att tillåta att våra företag drivs med rimlig lönsamhet? Jag har mött den frågan under många paneldiskussioner om den mindre och medelstora företagsamhetens möjligheter här i landet. Att man inte tror på framtiden medför självfallet att man inte vill satsa. Det visar bl.a. företagarföreningarnas utlåningsverksamhet; dessa har nu god tillgång till lånemedel. Nu kan t.o.m. bankerna överta av företagarföreningarna tidigare beviljade lån, eftersom efterfrågan på lån inte är så stor som tidigare. Vi får genom det nya stimulanspaketet ett tillskott på 20 miljoner kronor till den mindre företagsamheten. Regeringen försöker lappa över vissa bistra problem genom stödåtgärder för de mindre företagen. Men jag tror att det framför allt är viktigt att man från regeringens sida klart säger ut att det är angeläget för oss att behålla en stor sektor av mindre och medelstora företag här i landet. Det skulle betyda mera för dessa företags lust att investera och för deras framtidstro. Det finns inte någon ekonomisk lag som obönhörligt och på alla områden leder mot större företagsenheter. Man skulle kunna tro det när man ser på den politik som förts. Det har i stort sett varit de större företagen som kunnat tillgodogöra sig de olika stimulansinsatserna, medan de mindre företagen haft betydande svårigheter att utnyttja dessa möjligheter. Vi har från folkpartiet lagt fram förslag till ett tiopunktsprogram när det gäller de mindre företagen. Vi säger där att den ekonomiska politiken skall stimulera företagens investeringsvilja genom ett gott företagsklimat; lönsamheten måste hållas uppe på en rimlig nivå och soliditeten i de mindre företagen förbättras. Det är inte mer än rimligt och riktigt att man skall få åtminstone bankränta på det insatta kapitalet. Viktigt är vårt förslag att man i företag med mindre än 250 anställda skall ha möjlighet att avsätta maximalt 50 procent av vinsten till särskilda trygghetsfonder. Det är också viktigt att företag som bara har upp till 50 anställda får möjlighet att avsätta ett belopp motsvarande löneskatten till staten i trygghetsfonder som kan tas i anspråk just i situationer då sysselsättningen inom företagen är hotad. Vi har också tagit upp problemet med den faktiska sambeskattningen. Vi har framhållit att det är orimligt att två äkta makar som arbetar i företaget inte skall få utnyttja särbeskattningen, som ju är genomförd för andra. Vi har också pekat på att den nuvarande kapitalbeskattningen ställer familjeföretagen inför särskilt besvärliga problem. För 14 dagar sedan var jag på ett möte med Familjeföretagens förening, och där tog man upp just denna sak. Även vi som arbetar inom företagarföreningarna upplever den som ett av de stora problemen. Tyvärr har väl inte den sittande skatteutredningen fått ta upp dessa problem. Detta är några av de förslag som vi från folkpartiet fört fram. Vi har under alla år hårt drivit tesen att det behövs livskraftiga och effektiva mindre företag. Man får inte sätta krokben för utvecklingen inom den mindre företagssektorn. Dessa företag har nu fått ytterligare ett problem på grund av att aktiekapitalet höjts till 50 000 kronor. Därför bör det komma till en annan bolagsform för mindre företag, inte minst på grund av att många av de små serviceföretagen har bildat aktiebolag just för att man på ett rimligare sätt skall kunna tillgodogöra sig de skatteavdrag som löntagare och aktiebolag får göra. Detta är några punkter i en social-liberal politik, som både ställer krav på företagen och vill ge dem möjligheter att uppfylla kraven. En sådan politik är på sikt den bästa för både företagen och de anställda.

Fru talman! Man har en känsla av att de riksdagsgrupper som står utanför partiledningarna i dag inte har någon uppgift att fylla i den svenska riksdagen. Vi avskaffade tvåkammarriksdagen och fick en enkammarriksdag på 350 ledamöter. Det skulle emellertid vara önskvärt att det svenska folket fick klart för sig att det tydligen räcker med att vi har partiledare och vice partiledare i riksdagen.

Jag har deltagit i riksdagsarbetet under 33 riksdagar. När jag i dag hörde debatten, gick jag upp på mitt rum och fick tag på en bok som heter ”En domare ser tillbaka”. Den har skrivits av en hovrättspresident. Enligt talet i kammaren i dag skulle jurister granska riksdagens arbete och sedan dra upp riktlinjerna för detta. Med en viss förvåning läste jag att arbetet i högsta domstolen helt grundades på den föredragande revisionssekreterarens PM, vilken i stort sett kunde betraktas som ett domslut. Det är tydligt att man i riksdagen och annorstädes tillmäter juristerna en uppgift, som dessa faktiskt inte är vuxna. I boken gör författaren en kritisk granskning av hur små möjligheterna att bedöma frågorna trots allt är. Man kan inte begära att en domare skall vara övermänsklig, men det förefaller som om vi inom riksdagen och annorstädes skulle lägga övermänskliga uppgifter på dem. De är emellertid människor som alla andra, de har politiska uppfattningar och tankegångar.

När man nu ser tillbaka på de gångna 33 åren, börjar man bli litet ängslig över den nuvarande utvecklingen. Det är ju ändå på det sättet att lagen men jämväl demokratin spelat en avgörande roll i Sverige. Vi har för inte så länge sedan fått en ny grundlag efter drygt 160 år i fred. Då hade vi en revolution, den enda i Sverige, och vi avsatte en kung, den ende vi har avsatt. Men vi fick också en fred, den lyckligaste tilldragelsen i svensk historia. Därmed kunde vi börja bygga upp ett annorlunda samhälle. Vi fick folkrörelser som medförde förändringar på olika områden. Uppkomsten av de frireligiösa samfunden var naturlig, därför att kyrkan, inte minst den katolska, hade missbrukat sin makt och ansett att yttre prakt och inte inre var väsentlig för människorna. Vidare uppstod nykterhetsrörelsen, folkbildningsrörelsen, den fackliga och politiska arbetarrörelsen, och så småningom, år 1918, kunde riksdagen besluta om den allmänna och lika rösträtten. Det är glädjande att i dag kunna se en kvinna i riksdagens talmansstol. När jag började i riksdagen för 33 år sedan var det någonting helt uteslutet. Vi talar om likställighet och jämställdhet, men det är något som vi glömmer att följa. På samma sätt är det med demokratin.

Accepterar man det demokratiska styrelseskicket och går ut till svenska folket för att få vägledning om handlingsprogram m.m., då är man också skyldig att respektera och följa det demokratiska utslaget.

Han säger sig inte heller ha något att invända mot upplösandet av kongressen, förbudet mot marxistiska partier och andra politiska partier eller införandet av censur m.m. Han säger att han helt litar på militärjuntans goda vilja att förnya de nationella institutionerna. Fru talman! Demokrati är ett ord som det är väldigt lätt att tala om. Men man skall inte bortse från att vi lever farligt i dagens situation om vi leker med orden, leker med tron att ideologier, inriktningar och arbete skall vara en teoretisk förkunnelse utan känsla. Carlyle sade en gång att en människas mål är en handling, ej en tanke, vore den aldrig så ädel.

Han säger att prästerna var väldigt villiga att ge de fattiga lika mycket av det osynliga, men att man alltid gav de rika det som var synligt och till för dem allena. Han frågar även i det sammanhanget till vad en religion gagnar som står förlamad och tvivlande gentemot de mest betydelsefulla spörsmål, en religion som, hur mycket den än lovar i den tillkommande världen, intet förmår uträtta gentemot orättvisorna i denna. Ärade kammarledamöter, när jag stod och lyssnade på inläggen fick jag en känsla av att man lovade mycket av det osynliga men att man glömde bort att det människorna i dag behöver är praktiska resultat. De vill se de goda idéerna och de goda tankarna, som man lätt kastar ur sig, omsatta i praktisk verksamhet. Därför tycker jag att vi har upplevt väldigt mycket, och likt en författare kunde vi säga att det pågår ett krig ute i världen och att kriget är dåligt därför att det skapar fler onda människor än det slår ihjäl. Men är, det frågade sig även Brandes, den fria pressen, som man från år 1848 varit så glad över, en tribun eller en butik?

Grundlagen skall inte liksom civillagen för sin tillämpning vara beroende av en eller flera personers tolkning, utan det skall av den framgå vad som är lag och rätt och vilka rättigheter vi har som medborgare i vårt land.

I en sådan fråga skall det inte läggas fram kompromissförslag som utan hänsyn till medborgarnas rätt tillgodoser intressen som de politiska partierna menar sig ha.

Det gäller också i dag.

Vi har diskuterat olika möjligheter att skapa människovärdiga förhållanden för vårt folk, och det är gott och väl. Vi trodde att vi genom införandet av den politiska demokratin 1918 skulle kunna nå alla våra mål, men det väsentliga och grundläggande problemet för ett land och ett folk är att skapa en ekonomisk demokrati. Vi har insett att utan ekonomisk demokrati är den politiska demokratin en halvdan produkt, som icke kan fungera i det samhälle vi i dag har. Man har i denna debatt riktat beskyllningar mot varandra i olika avseenden. Jag har varit med i 50 år i olika delar av föreningslivet. Jag vill beträffande det senaste valutslaget som politiker säga att det var sorgligt att det parti som jag företräder och vars ideér jag anammar inte fick en tillfredsställande anslutning. Jag har dock varit med både i 1928 och 1932 års valrörelser liksom även i alla de valrörelser som därefter förekommit, och jag minns hur man år 1928 sade att vi inte skulle ha några möjligheter att klara problemen i framtiden. Jag har också läst om att man 1913 i samband med genomförandet av folkpensionen beräknade att denna 1965 skulle komma att kosta 38 miljoner kronor. Det kunde inget land klara, utan vi måste gå tillbaka. Nu ger vi ut ungefär 14 000 miljoner kronor. Man sade att vi inte hade möjlighet att ge folkupplysning och utbildning åt människorna. År 1932 tror jag att staten gav ut 152 miljoner kronor på utbildning. Nu ger vi ut mellan 10 000 och 11 000 miljoner kronor. Man sade att vi icke kunde klara arbetslösheten och andra sociala besvärligheter. Om vi slår samman allt vi i dag ger ut på olika trygghetsåtgärder, tror jag att det går löst på ca 41 000 miljoner kronor. Det diskuterades mycket när vi skulle genomföra ATP. Där har den svenska arbetarrörelsen ändå varit med om att skapa ett kapital på ca 61 miljarder kronor som i dag har ställts till det svenska samhällets förfogande i olika avseenden.

Under denna uppbyggnadsperiod har vi ändå kunnat avdela så stora summor att svensk företagsamhet aldrig någonsin har fått så mycket stöd och varit så effektiv som nu.

Kritiken under valrörelsen var för mig osmaklig. Egentligen var den en kritik mot den företagsamhet som vi har. Det var den företagsamheten som skulle skapa arbetstillfällen, det var den som skulle se till, att vi inte hade arbetslöshet m.m. Genom att vi hållit kvar ett samhällstänkande som är orimligt skapar vi alltså nu och i framtiden allvarliga problem. Det sägs att den svenska riksdagen själv skall bestämma om skatterna. Är det så? Jag läste nyligen i tidningen om en ung pojke som köpte en fastighet och efter ett halvår sålde den och tjänade en halv miljon. Samtidigt hände det att en annan pojke gick in i en bank och tog några tusen kronor — han ställde kanske krav på att få en halv miljon eller mer. Den pojke som tog en halv miljon kronor för högst en veckas arbete, han blev omtalad i tidningarna. Jag såg däremot inte att polisen ingrep eller att dessa rättstolkare, som kräver mer rätt inom det svenska samhället, sade: ”Detta är orimligt, detta är stöld.” Denna stöld drabbade fattiga människor som skulle tvingas att bo i dessa bostäder till upptrissade kostnader. Vi måste vara på det klara med att vi inom samhället inte kan fortsätta att ha så många människor som kan skaffa sig arbetsfri inkomst och vid sidan av staten beskatta det svenska folket. Dessa ”skatteuttagare” träffar ju speciellt de små och försvarslösa människorna i samhället. Det talas så mycket om jämlikhet. Jag läste i tidningen att vi riksdagsmän skulle få 25 procents löneförhöjning. Och i stället för att åka på svenska folkets järnväg — som vi ju vill att man skall göra — skall vi hålla oss i luften, och det skall vara gratis resor hit och dit. Visst är det jämlikhet! Samtidigt som vi skulle få fria resor höjer vi biljettpriserna för de människor som tvingas att åka med de vanliga kommunikationsmedlen. Det låter vackert med demokrati och jämlikhet, men efter förra valet år 1970 kom kommunalmännen och sade att 90 000 kronor i årslön var för litet. De ville ha 135 000 kronor, ”det var rimligt”. De hade så mycket arbete att det ansågs omöjligt att klara med det lägre arvodet. Och när vi försökte få ner detta litet grand blev det ett oherrans liv. Det var riktigt att till de förtroendevalda i kommuner och landsting ge 50—60 procents förhöjning av arvodena, men samtidigt sade vi att vi inte hade råd att ge sjukvårdspersonalen mer än 27,5 procent — under tre år. Visst är det jämlikhet! — Det är farligt om allmänheten får den uppfattningen att vi ger synliga förbättringar åt oss själva medan de många människorna får teorier och vackra ord. Jag läste rätt mycket i min ungdom, både Bibeln och annan litteratur, och visst reagerade jag mot skrymtarna. De som förkunnade Bibelns ord hade dyra, fina kläder och tillhåll i vackra kyrkor. De talade väldigt vackert om att detta är sanningen ur Bibeln. Men de gjorde som Wilson när han efter första världskriget med stora bokstäver talade om freden, människan, friheten, jämlikheten, och hela folket jublade och applåderade. Då vände han sig om och snöt sig i fanan med de 14 punkterna. Brandes har sedan tolkat Wilson just i det sammanhanget. Nu upplever vi efter det senaste världskriget samma förödelse och det är än mer hemskt och än mer människofientligt än någonsin tillförne.

Det är farligt med demokratin. Vi trodde väl en gång att för demokratin var militären och rättsväsendet ett väsentligt skydd. Vad upplever vi i dag? Vilka stater var en gång fria? Och vad hjälpte det vilken demokratisk vilja som än fanns bland folket? För kanonerna och våldsmedlen har man fått böja sig, och man har slagits sönder. Under dessa förhållanden är det angeläget att vi som folkvalda representanter har kontakt med människorna runt om i vårt land samt försöker samla upp kunskap och försöker ge människorna både upplysning och möjligheter till ett rikare liv.

Denna utveckling tycker jag är ruskig. Om handelsministern varit här skulle jag ha frågat honom vad han skall göra med de butiksanställda och öppethållandet, som nu vidgas oupphörligt — det blir öppethållande praktiskt taget dygnet runt hela veckan. Jag är alldeles säker på att man inom handelsdepartementet talar om jämlikhet. Men vi går hem på fredagskvällen och vi kommer tillbaka på måndagsmorgonen. Det kan inte de göra som skall jobba på lördag och söndag och vara skilda från familjen. Handelsministern tillhör ju det ledande skiktet. Men hör nu — vi förde debatten om det ledande skiktet för något år sedan. Vi får akta oss så att inte de förtroendevalda uppfattar sig som ett ledande skikt och ett styrande skikt utan hänsyn till medmänniskorna.

Men det bör jämväl vara så, att säger vi detta skall vi också försöka handla därefter. Jag talade inledningsvis om grundlagen. Vi har fått en grundlag som eventuellt skall slutgiltigt antas nästa år. Jag slipper åtminstone vara med om det. Jag har aldrig tyckt om rituella beteenden kring någonting som inte ens är värt trycksvärtan. Vi skall komma ihåg att vi i dag hade behövt klara linjer i de frågor som är aktuella i Sverige. Vad har vi då? Jo, vi har t.ex. tryckfriheten — de mänskliga frioch rättigheterna — som är mycket viktig för vårt folk. Det har varit en väsentlig sak att vi har kunnat tala ganska fritt — men givetvis under ansvar. Om vi nu skall göra ingrepp i den friheten, så måste det samtidigt sägas att de och de rättigheterna har vi men vi måste också ta de och de hänsynen. Grundlagen är något som vi skall ha som rättesnöre. Den får inte vara en civillag som vi kan ändra på helt godtyckligt. Jag var ju med under andra världskrigets år och vet därför vad grundlagen då betydde för Sverige, när påtryckningarna kom. Då var det tur att vi hade Per Albin Hansson. Han hade respekt för grundlagen och en stark vilja att hindra förbuden att breda ut sig, som en del människor hysteriskt förespråkade. Men i framtiden kommer vi att leva minst lika farligt. Vi har ju aldrig lyckats att skapa varaktig fred.

Människan skall känna att samhället ger värden. Vi skall också komma ihåg, att om inte de människor som har det bättre ställt kan lära att dela med sig till dem som har det besvärligt här i landet, så kan också Sverige råka in i en kris. Runt om vårt land finns nämligen allvarliga tendenser som gör det nödvändigt att vi i tid förbereder oss på ett andligt försvar. Det som man förr trodde skulle skydda land och folk har nämligen i allvarliga tider, när påfrestningarna kommer, visat sig vara minst lika farligt för landet som de starka krafter vi tidigare fruktat. Här har sagts att vi skall satsa på vetenskap och forskning. Ja, jag har läst litet biologi, och ju mer man läser det ämnet desto mer kommer man underfund med att om de krafter vi nu har kännedom om släpps lösa går världen under mycket hastigt. Därför skall vi vara på det klara med att vi visserligen skall ge vetenskap och forskning stora möjligheter, men människorna, samhället och demokratierna måste förbinda sig att inte släppa loss krafter som föröder hela vår natur. Jag började en gång mitt arbete i riksdagen med att försöka hejda vattenförstörelsen och skydda svensk flora och fauna. De svenska grusåsarna ville jag också slå vakt om. Det gick inte då. Men nu har vi förstört tillräckligt mycket för att vara tvungna att kasta ut miljoner och miljarder på att reparera det hela. Vi måste också se till att den demokrati som vi har haft under några årtionden inte raseras på samma sätt. Vi får inte bara utnyttja demokratin till namnet och glömma bort att den skall fungera i det praktiska livet, ange en inriktning för samhället. Fru talman! Det här var några reflexioner. Under de år jag suttit i riksdagen och haft kontakt med folkrörelserna har de varit en oerhörd tillgång för mig. Jag är rädd för att man skall börja rasera själva grunden för dem. Det krävs inte bara pengar och makt.